Herr talman! Hillevi Larsson har frågat Ulf Kristersson om det är en positiv utveckling att människor känner sig tvingade att teckna privata tilläggsförsäkringar för att gemensamma trygghetssystem ger för dåligt skydd. Hillevi Larsson har även frågat om det är meningen att jobbskatteavdraget i fortsättningen ska gå till att betala privata tilläggsförsäkringar. Dessutom har hon frågat om Ulf Kristersson försvarar den svenska modellen med ersättningar i socialförsäkringarna som går att leva på, eller om han försvarar ett grundskydd där löntagarna tvingas teckna tilläggsförsäkringar för att inte behöva gå från hus och hem om de drabbas av sjukdom eller arbetslöshet. Arbetet inom Regeringskansliet är så fördelat att det är jag som ska besvara interpellationen. Inledningsvis vill jag framhålla att när det gäller ersättningsnivåerna i våra trygghetssystem är det viktigt att det finns ett bra skyddsnät. Lika viktig är en aktiv politik för att främja omställning till arbete. När det gäller ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen har jag tidigare i kammaren sagt att regeringen prioriterar arbetslinjen och en aktiv arbetsmarknadspolitik före höjd arbetslöshetsersättning. Någon förändring i det avseendet har inte gjorts. Mot bakgrund av det anser jag att det är positivt att enskilda, i den mån de anser sig ha ett behov av ett kompletterande skydd, kan teckna ett kompletterande försäkringsskydd. Som Hillevi Larsson säkert redan känner till är frågan om samspelet mellan kompletterande försäkringar och sjuk och arbetslöshetsförsäkringarna föremål för utredning. Det sker inom den parlamentariska utredningen om hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet, och jag har inte för avsikt att föregripa det arbetet.
Herr talman! Det som fick mig att ställa denna interpellation till regeringen är att Fredrik Reinfeldt gjorde ett uttalande i partiledardebatten i tv som gick stick i stäv med det som vi tidigare har fått höra. Det har nämligen varit så att vår finansminister har rest omkring utomlands, inte minst i USA, och talat sig varm för den svenska modellen. I detta innefattas starka trygghetsförsäkringar, inte minst en stark a-kassa. Vår finansminister har hävdat att detta har varit ett av skälen till att Sverige har klarat kriserna på senare tid ganska väl jämfört med många andra länder. Men i denna partiledardebatt sade Fredrik Reinfeldt, på tal om den urholkade a-kassan, att det är allt fler som nu tecknar tilläggsförsäkringar eftersom a-kassan inte räcker och att detta i grunden är en bra och positiv utveckling. Det fick mig att reagera. Därför frågar jag arbetsmarknadsministern om hon delar denna uppfattning. Detta är egentligen ganska sensationellt eftersom det verkligen är ett trendbrott mot den svenska modellen som den hittills har varit. Detta bekräftas nu av arbetsmarknadsministern. Hon säger att det visserligen är bra med trygghetsförsäkringar men att det är viktigare med den politik som regeringen bedriver och som kallas arbetslinjen. I detta ligger att det ska vara ett dåligt skydd när man blir arbetslös och sjuk. Det som är ganska sensationellt är när man säger att det är positivt med tilläggsförsäkringar. Det innebär nämligen att det jobbskatteavdrag som regeringen hittills har sagt är mycket positivt för vanligt folk för att man får mer pengar i plånboken alltmer kommer att ätas upp av tilläggsförsäkringar som man behöver för att klara sig vid sjukdom eller arbetslöshet, vilket kan drabba alla någon gång. Vi kan jämföra med det amerikanska systemet. Där har man mycket låga skatter jämfört med Sverige. Men å andra sidan har man mycket höga avgifter för olika försäkringar, inte minst sjukförsäkring. Jag tycker att det är skrämmande om det verkligen är den vägen som vi ska välja. I USA är det många även inom medelklassen som går på knäna för att de inte har råd med alla dessa tilläggsförsäkringar som sedan dessutom inte alltid ger utdelning. Det är privata företag som står bakom dessa försäkringslösningar. Inte minst när det gäller sjukförsäkringen har det många gånger visat sig att dessa företag kan hitta kryphål som gör att de slipper betala ut ersättning. Jag tycker att det är oroväckande att vi ska slå in på denna väg, speciellt med tanke på att det finns forskning som visar att en stark a-kassa är bra för arbetsmarknaden eftersom a-kassan ska fungera som en omställningsförsäkring. En stark a-kassa leder då förhoppningsvis till att det blir rätt person på rätt plats. Det är så vi vill att arbetsmarknaden ska fungera. Ett av problemen på dagens arbetsmarknad i Sverige är att var femte rekrytering misslyckas. Var femte gång som arbetsgivarna söker arbetskraft hittar de inte någon som har lämplig och rätt kompetens. Med en stark a-kassa har människor möjlighet att se till att de hamnar på rätt plats och inte tvingas ta första bästa jobb som dyker upp för att de helt enkelt inte kan försörja sig. Därför är denna utveckling mycket tråkig. Vi kan dessutom se att vi har haft ett överskott i våra försäkringar - arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen - på 70 miljarder. Det är lika mycket som jobbskatteavdraget. Man kunde väl ha använt en del av detta överskott för att förbättra inte minst a-kassan, vilket det finns behov av?

Herr talman! Anledningen till att jag ger mig in i denna interpellationsdebatt - jag tackar Hillevi Larsson för att hon har ställt interpellationen - är att jag blir lite förvånad över att det inte är socialförsäkringsministern som är ansvarig för socialförsäkringarna som svarar på interpellationen. Samtidigt borde vi inte bli förvånade eftersom hans svar var lite annorlunda än det som Hillevi Engström nu ger. Han talade mycket om att det är viktigt att säkra arbetslinjen och att man inte kan gå sjuk hur länge som helst. Det är ingenting som vi har sagt emot. Vi tycker inte att det är bra att människor går sjuka hur länge som helst. Att arbetslinjen är viktig håller vi med om. Vad vi inte har förstått är varför sjuka och arbetslösa ska bli fattiga och hur det gör dem mer jobbenägna och friskare. Det har varken arbetsmarknadsministern eller socialförsäkringsministern kunnat vidhålla. Jag tänkte fråga arbetsmarknadsministern om hon håller med om det som Fredrik Reinfeldt har sagt. Han har sagt: Vi vill inte se ett samhälle där människor svälter, men i övrigt ska inga standardkrav finansieras. De hälsosamma riskerna är mycket mänskligare än den falska tryggheten. Det är alltså regeringschefen Fredrik Reinfeldt som har sagt detta. Statsrådet säger i sitt svar att när det gäller ersättningsnivåerna i våra trygghetssystem är det viktigt att det finns ett bra skyddsnät. Men om vi inte har ett bra skyddsnät? Det är vad som konstaterats av de fackliga centralorganisationerna och också till exempel av Stadsmissionen som får ha hur långa soppköer som helst för att hjälpa människor utan någon som helst försörjning, sjuka som utförsäkrats och arbetslösa som inte har en rimlig ersättning. Tycker statsrådet att vi har rimliga och bra ersättningsnivåer i Sverige när bara ett fåtal omfattas och får 80 procent i a-kassa? Tycker statsrådet att det är en bra ersättningsnivå? Det talas om trygghetssystem. Det är glädjande att Hillevi Engström håller fast vid det, för i nästan alla debatter här i kammaren står Anders Borg med flera ministrar och talar om att vi för en bidragslinje när vi vill se till att sjukförsäkringen blir en bra försäkring och när vi vill ha en arbetslöshetsförsäkring som är en god omställningsförsäkring för flertalet . Herr talman! Jag skulle gärna vilja ha svar på mina frågor från statsrådet.
Herr talman! Givetvis är det viktigt att ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen är bra - även i socialförsäkringen och sjukförsäkringen förstås. Jag tycker att vi har relativt bra ersättningar, inte minst sett till sjukförsäkringen. För allvarligt sjuka finns ingen bortre gräns. Man har sjukförsäkring i två och ett halvt år. Många fackförbund - jag tror att det är ett trettiotal förbund - har i sitt medlemserbjudande en, kan man säga, kompletterande försäkring vid arbetslöshet. Om fackförbunden tycker att det är en bra ordning har jag inget att erinra mot det, lika lite som jag har om privatpersoner väljer att teckna ett ökat försäkringsskydd. Det tycker inte jag är någonting som regeringen på något vis ska förhindra. Jag tycker också att man måste begrunda den aktiva arbetsmarknadspolitik som Sverige för - till skillnad från hur det är i många andra EU-länder. Inom hela OECD utmärker vi oss genom att vi lägger en väldigt stor del på att hjälpa människor med att komma tillbaka till arbetsmarknaden. I många andra länder har man bara kontantprincipen. Det här skiljer länderna åt. Det är oerhört värdefullt att vi förkortar tiden mellan ett arbete och ett annat. De närmaste åren lägger vi mer än 8 miljarder extra på Arbetsförmedlingen för att stärka kvaliteten och för att arbetslösa ska få ett bättre stöd från enskilda arbetsförmedlare - detta tillsammans med arbetsmarknadsutbildning. Valet mellan att bara höja ersättningsnivåer och att satsa på en aktiv arbetsmarknadspolitik som leder till att människor kommer i arbete tycker jag och regeringen är ganska enkelt. När man lyssnar på socialdemokrater kan man få intrycket att Socialdemokraterna vill höja nivån så att alla får 80 procent av sin lön vid arbetslöshet. Men så ser inte era förslag ut. Ni sätter en inkomstgräns vid 25 000 kronor för dem som i dag har ersättning. Det är så ni finansierar er budget. Det är inte riktigt sanningsenligt när ni säger att alla ska ha 80 procent, för i budgeten har ni inte något utrymme för det. Då får ni väl höja socialavgifterna för ungdomar med mycket mer än de 16 miljarder som ni vill höja med.
Herr talman! I dag är det mindre än 4 procent av de arbetslösa som lever på 80 procent av sin tidigare lön, och många lever på en nivå långt under det. Vi kan alltså se hur den här försäkringen mer och mer har urholkats. Det vi socialdemokrater gick till val på var att 80 procent av löntagarna skulle få 80 procent av sin tidigare lön vid arbetslöshet. Vi har aldrig lovat att 100 procent av löntagarna ska få 80 procent av den tidigare lönen. Någon form av inkomsttak får man rimligtvis sätta, men det är viktigt att en majoritet av arbetstagarna omfattas av 80-procentsregeln; annars öppnar man för tilläggsförsäkringar. Nu ligger vi långt under den nivån. Dessutom trappas a-kassan efter hand ned. Inte heller jag har något emot att fackförbund tecknar till exempel arbetslöshetsförsäkringar för sina medlemmar. Men anledningen är ju den urholkade a-kassan. Det här kommer som ett svar på det. Det är inte gripet ur luften - det kommer inte av sig självt - utan man har helt enkelt sett det som nödvändigt att hjälpa medlemmarna när regeringen inte gör det. Dessutom har vi sett att väldigt många har lämnat a-kassan, vilket också är mycket oroväckande. I dag är det bara en tredjedel av de arbetslösa som omfattas av a-kassan. Många av de andra, av dem som inte längre omfattas av a-kassan, hamnar i socialbidrag - försörjningsstöd, som det också kallas - i kommunerna. Det här är ett sätt för regeringen att vältra över kostnader från staten till kommunerna, men det blir inte på något vis bättre för de arbetslösa. Tvärtom tvingas man sälja allt man har. Det finns mycket forskning som visar att det är svårare att gå från socialbidrag till arbete än från a-kassa till arbete, så risken finns att man med den förda politiken hamnar ännu djupare i långtidsarbetslöshet och fattigdom. Självklart vill vi att människor ska arbeta. Hela samhället bygger på det; arbete är grunden för allt. Men då vill jag tala om rätten till arbete, rätten till att få hjälp från Arbetsförmedlingen och rätten att få utbildning när man är arbetslös. I dag är det väldigt många som inget hellre vill än att få ett arbete. De har sökt hundratals jobb utan resultat. Därför krävs det en massiv satsning på en aktiv arbetsmarknadspolitik och en aktiv utbildningspolitik. Men där skär regeringen ned på anslagen, så det går åt fel håll, tycker jag. Att bara sänka ersättningen för arbetslösa har jag inte trott skulle leda till fler jobb. Det har visat sig att det heller inte gjort det. Det skäl som angavs när a-kassan urholkades och sjukförsäkringen förstördes var att det skulle leda till fler jobb. Det skulle löna sig att arbeta - underförstått att människor inte arbetade därför att det inte lönade sig tillräckligt mycket, att människor helt enkelt var arbetsskygga. Nu har den här politiken varit i gång rätt många år. Vi har kunnat se att konsekvensen är fler arbetslösa, inte färre, och fler långtidsarbetslösa. Väldigt många ungdomar står utanför arbetsmarknaden, vilket verkligen är en varningssignal. Det är svårt att börja sitt liv i den tuffa situationen och att sedan komma tillbaka. Jag tycker att utvecklingen är oroväckande. Jag kan inte förstå varför regeringen fortsätter på det här spåret när det misslyckats så totalt. Därför vill jag fråga: Vad är det nya som regeringen nu tänker göra för att få ned arbetslösheten? Här har man uppenbarligen inte lyckats.

Herr talman! Jag ställde några frågor till statsrådet men uppfattar inte att hon svarat på dem så jag ställer några nya frågor. När statsrådet talar om vad man måste prioritera säger hon att vi prioriterar höjd ersättning i a-kassan. Ja, det gör vi, och vi har målet att 80 procent ska ha 80 procent. Men det är inte det primära, utan det primära målet är full sysselsättning - att människor ska komma i arbete. Då måste man ha en aktiv arbetsmarknadspolitik och en aktiv utbildningspolitik. Det behövs också ett trygghetssystem som fungerar så att människor har en inkomstförsäkring som är sådan att man kan gå till nästa jobb utan att behöva sälja huset. Statsrådet har sagt att när det gäller valet av vad som måste prioriteras för att ha hög sysselsättning har regeringen prioriterat sänkt skatt. Min fråga blir därför: Hur blir det fler jobb genom att arbetslösa och sjuka blir fattigare? Kan statsrådet förklara det? Det är en ganska enkel fråga.

Herr talman! Någon är på taket. Jag tror inte att det är Karlsson. Han vistas ju i Vasastan. Jag hoppas att det är statsministern som vill ta sig ned till denna debatt som han faktiskt framkallat genom framträdandet i partiledardebatten och genom att tydligt säga det som kanske inte var avsikten: Jo, det är bra att folk tecknar egna försäkringar. Talet om den svenska modellen är tal, ty Moderaterna har inte förstått vad den svenska modellen handlar om.

Så bildades i vårt land ett kontrakt av tillit som konstituerade ett jämlikt tänkande och ledde till att den fulla sysselsättningen, tillsammans med stabila omställningar, var en garant för att människor inte längre skulle ställas på bar backe. Moderaterna talar inte bara i högtidstal utan också i andra sammanhang om att de omhuldar denna svenska modell. I praktiken gör man dock någonting helt annat. Det som uppmärksammades av interpellanten, attackerna mot försäkringssystemen, har tidigare varit attacker på utbildningspolitik och mer avancerad arbetsmarknadspolitik. Man kan säga att de motorer som skapade den svenska modellen försiktigt har stängts av. Bränsletillförseln har reducerats så att motorerna snart inte längre fungerar. I stället får de många arbetslösa människorna vistas under fattiga villkor. Detta är inte av slumpen givet. Detta är att åstadkomma en annan arbetsmarknad i vårt land. En arbetsmarknad med lägre löner och lägre trygghet - så tror Moderaterna att man når full sysselsättning. Vad man har nått är ökade klassklyftor och ökad arbetslöshet. Arbetslösheten i vårt land har inte minskat. Den har ökat, samtidigt som de arbetslösa får leva under otrygga villkor. Vore det inte bättre, Hillevi Engström, om ni moderater tydliggjorde vad som är er politiks inriktning? Det handlar om att växla ned lönerna och att människor får ta ett enskilt ansvar. Det gamla tänkandet, om ett samhälle som har hållits ihop av tillit och jämlikhetsskapande åtgärder, vill ni egentligen inte ha. Ni vill dock försiktigtvis inte utmana det. Vore det inte bättre om ni moderater var ärliga? Jag tror att den politiska debatten skulle få en bättre sälta.

Herr talman! Jag tackar ministern för svaret. Framför allt vill jag dock tacka Hillevi Larsson för att hon lyfter fram denna fråga. Detta är nämligen en enormt viktig fråga för den svenska modellen, herr talman. Detta är grunden till den svenska modellen. Det är finansieringen det egentligen handlar om - hur man finansierar försäkringen. Den moderatledda regeringen har skickat ett tjugotal propositioner till riksdagen. Det har lett till att majoriteten i riksdagen har fattat beslut om att försämra möjligheten och skapa ett utrymme att ta från socialavgifter och lägga pengarna i skattkistan. Det kontrakt Peter Persson tar upp och som fanns från början, där löntagare avstår en del av löneutrymmet för att skapa sig trygghet, har man gjort anspråk på från Moderaterna. Man har tagit en del av det och lagt i skattkistan. Sedan kan vi spekulera. Finansministern var här i talarstolen i kammaren nära att säga: Ja, det har vi använt till skattesänkningar. Nu vet inte jag om arbetsmarknadsministern kan intyga att man har använt dessa tiotals miljarder för skattesänkningar. Jämför man 2006 och 2011 handlar det om 80 miljarder och 500 miljoner. Har man använt dessa pengar till skattesänkningar i stället för det som löntagare på den svenska arbetsmarknaden avstod pengarna till, nämligen trygghet? Samtliga fackliga organisationer tycker att a-kassan är dålig. Man måste ha bättre a-kassa, påstår i princip alla fackliga organisationer. Då säger ministern i sitt svar att det finns medlemserbjudanden. Tycker du att det är bra med kompletterande försäkringar? Vi sätter sådana villkor politiskt för fackförbunden att de inte har någon annan möjlighet. Det är självklart att de vill värna om sina medlemmar och erbjuder kompletterande försäkringar. De har inget annat alternativ. De pengar deras medlemmar, löntagarna, avstod har ni moderater tagit genom ett tjugotal genomtänkta beslut här i kammaren. Det handlar om att skapa utrymme och flytta pengar från arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen till allmänna löneavgifter så att ni kan förfoga över pengarna helt fritt. Det är vad det handlar om, arbetsmarknadsministern. Det är vad Hillevi Larsson lyfter fram i sin fråga. Det är viktigt att vi får svar på detta. Varför tycker ministern att man har rätt att göra anspråk på och avgöra hur man vill använda de pengar löntagarna har avsatt för att skapa sig trygghet, i stället för att använda dem till det löntagarna själva hade tänkt avstå pengarna till - sin egen trygghet?

Herr talman! Tack, Hillevi Larsson, för att du har ställt denna fråga! Tack också till arbetsmarknadsministern för att i alla fall någon minister vill komma hit och svara på frågor. Jag är konfunderad över att inte socialförsäkringsministern kommer hit och svarar på denna fråga. Jag har ställt en liknande fråga som vi ska diskutera senare och som just handlar om urholkningen av trygghetssystemen och försämringen av socialförsäkringssystemen. Varken sjukförsäkringsministern, socialförsäkringsministern eller statsministern ville komma hit, men arbetsmarknadsministern kommer i alla fall. Det är bra; då har vi någon att debattera med. Jag vill lyfta upp frågan om att arbetslösheten ökar. Långtidsarbetslösheten ökar under er tid vid regeringsmakten. Ni brukar ibland påstå att det har tillkommit 200 000 nya jobb, men det är en sanning med väldig modifikation eftersom det var 2006 som 153 000 nya jobb tillkom. Året efter, 2007, tillkom 80 000 nya jobb. Det var innan jobbstoppet kom och den internationella lågkonjunkturen slog till. Anders Borg brukar hävda att det tog två år innan er politik började bita. En del påstår att det fortfarande är sossefiering i det här landet och att er politik inte har slagit igenom fullt ut. Er politik har alltså inte gett några som helst nya jobb. Därmed har er politik inte fungerat. Det har inte funkat att göra de arbetslösa fattigare, och det har inte funkat att göra de sjuka fattigare. Efter så många år kanske man nu ska fundera på om vi behöver byta, eftersom det inte hjälper. Vi har 8 procents arbetslöshet - massarbetslöshet - i det här landet. Vi har ett trygghetssystem som faktiskt inte fångar upp alla, och vi har en statsminister som börjar plädera för att man ska skaffa sig tilläggsförsäkringar. På det sättet byts vår välfärdsmodell ut. Steg för steg gör ni ett systemskifte till att ha en grundinkomstprincip i stället för att ha det vi tidigare har haft, nämligen en inkomstbortfallsprincip. Det är ju fundamenta i den svenska modellen. Jag är förvånad över att ni nu har så olika uppfattningar. Socialförsäkringsministern har i flera interpellationsdebatter sagt att han står fast vid den. Även om det inte gäller i princip påstår han att han står fast vid den. Men nu börjar ju statsministern i stället plädera för grundtrygghetsmodellen. Vad är det egentligen som gäller? Är det sådana typer av tilläggsförsäkringar som fler och fler ska skaffa sig? Eftersom bara 12 procent får 80 procent av a-kassa vid arbetslöshet och det här sättet att styra inte ger några nya jobb borde den borgerliga regeringen börja fundera på vad man ska göra i stället. Det undrar jag om arbetsmarknadsministern kan beskriva för oss här.
Herr talman! Jag är väldigt stolt över den svenska modellen, och jag tror inte att vare sig Peter Persson eller jag ska göra oss till talespersoner för exakt vad som ligger i den. Det finns säkert olika delar. Jag är stolt över att det finns en bra trygghet när man blir sjuk eller när man blir arbetslös och tycker att vi ska hålla fast vid en inkomstbortfallsprincip. Jag ser också fram emot den utredning som nu sitter och tittar på hur den ska utformas i framtiden. Väldigt många betydande forskare och utredare har gett besked om att vår politik, den förda politiken, har haft effekt och biter. Vi har en ökad sysselsättning med drygt 200 000. Det är inte givet att det hade varit så efter denna stora kris som ännu inte är över. Vi har också ett minskat utanförskap. Jag hoppas också att Socialdemokraterna är nöjda med att sjuktalen i Sverige har halverats. Hälften så många människor är sjukskrivna och hälften så lång tid. Många människor närmar sig nu arbetsmarknaden. Det går en tydlig skiljelinje i den här kammaren. Det är alldeles uppenbart. Socialdemokraterna står för en gammal politik. Många av dem som i dag är på Arbetsförmedlingen och som är långtidsarbetslösa hade i det tidigare systemet, när Socialdemokraterna satt vid makten, varit förtidspensionerade. Så många som 140 personer blev förtidspensionerade varje dag, många av arbetsmarknadsskäl. I dag närmar sig många personer arbetsmarknaden och många har också fått jobb. Det är klart att när jobben strömmar till i en bra näringspolitik kommer människor att få arbete. Men jag är bekymrad eftersom många i dag inte får chansen att visa vad de går för. Det finns en benägenhet att vara lite rädd för långtidsarbetslösa personer, trots att både jag och interpellanten säkert vet att många både kan och vill bidra. Man skulle kunna tro att Socialdemokraterna skulle höja ersättningarna hur mycket som helst. Men det som Socialdemokraterna själva föreslår i sin budget är en höjning till 910 kronor för arbetslösa i 100 dagar. Därefter ska ersättningen ligga på 760 kronor, det vill säga 90 kronor mer per dag. Att det skulle vara en så revolutionerande skillnad har jag väldigt svårt att tro. Det vill man finansiera genom att höja avgifterna för ungdomar. Man riskerar ungdomsjobb för att i stället höja ersättningarna till dem som inte arbetar. Man vill höja arbetsgivaravgifterna med 16-17 miljarder, som minskar ungdomarnas förutsättningar att få jobb och att kunna behålla ett jobb, och i stället lägga det på ökade ersättningar och transfereringar. Det är en skiljelinje som går i den här kammaren. Regeringens politik står för en aktiv arbetsmarknadspolitik där man kommer in och får hjälp genom arbetsmarknadsutbildningar, praktik och andra kompetenshöjande insatser och inte minst en mängd olika anställningsstöd som arbetsgivare kan ta del av om de väljer att anställa en person som är långtidsarbetslös. Jag tror att den stora utmaningen nu är att få fler att öppna dörren och ta emot människor som har haft det lite tuffare, arbetslösa i sysselsättningsfasen som har varit borta från arbetsmarknaden i sju åtta år, där vi har en större mängd äldre personer och personer med funktionsnedsättningar. Där finns en stor utmaning, och där behöver vi göra ännu mer så att också de får plats.
Herr talman! När det gäller försäkring vid sjukdom tillhör vi nu bottenligan i Europa. Sjukförsäkringen har näst intill slagits sönder och samman. Detta att det i dag är färre som i dag är inne i sjukförsäkringen tycker inte jag är en framgång, utan det är egentligen skamligt att man tvingar ut sjuka människor i fattigdom, för det är det som har hänt. Vi kan se att många av dem som har blivit utförsäkrade från sjukförsäkringen i dag lever i fattigdom och arbetslöshet. Det är väldigt få av dem som har fått arbete. Det som verkligen ska till när det gäller sjukförsäkringen, förutom en ersättning och en trygghet så att människor kan ägna sig åt att bli friska och inte behöva oroa sig för sin försörjning, är rehabilitering. Det har man inte satsat på, utan det man har satsat på är att sänka ersättningen och att utförsäkra sjuka på löpande band. Vi har i dag svårt sjuka människor som inte längre får vara kvar i sjukförsäkringen. Vad ska de göra? De försöker så klart få jobb, men det är inte många arbetsgivare som vill ha dem. Det är också många som har en begränsad arbetsförmåga på grund av sin sjukdom. Jag tycker inte att det är en framgång utan egentligen en skam att man behandlar svårt sjuka människor på det här sättet. Och vi ska inte glömma att många av dem har betalat under alla år som de har arbetat och har avstått lön för att kunna få hjälp när de sedan råkar illa ut. Många har betalat i 30-40 år. Huvuddelen är kvinnor varav väldigt många har slitit och jobbat i offentlig sektor med låga löner. Jag tycker att det är skamligt att vi behandlar dem så illa. Vi måste också noga skilja på försäkring och bidrag. Det här är en försäkring och inget bidrag, trots att statsministern brukar kalla den för det.

Herr talman! Jag tycker att den här debatten ånyo bekräftar så många debatter som jag har lyssnat på och deltagit i här i kammaren. Som en besvärjelse säger regeringsföreträdare: Vi står bakom den svenska modellen. Och Hillevi Engström, arbetsmarknadsministern, skriver att hon är stolt över att det finns ett bra skyddsnät och att vi har en aktiv arbetsmarknadspolitik. Men det är inte i förening med sanningen. Sanningen är att arbetsmarknadspolitiken på ett dramatiskt sätt har dragits ned samtidigt som ni kraftigt har sänkt ersättningsnivåer. När Hillevi Engström står här och närmast raljant säger att 90 kronor högre dagersättning till en arbetslös inte skulle betyda något visar det på en bristande insikt om människors levnadsförhållanden i vårt land 2012. Ni talar om en sak men gör någonting helt annat. Jag tycker att det vore klädsamt om ni moderater någon gång kunde säga: Vår avsikt med att dra ned på arbetsmarknadspolitik och försämra trygghetssystem är att skapa en annan arbetsmarknad i vårt land och att människor enskilt ska ta hela ansvaret för sin försörjning. Dit är vi nämligen på väg i rask marsch. Vi är åtskilliga, socialdemokrater och andra, som kommer att ta full strid mot denna politiska utveckling.

Herr talman! Jag vet inte hur jag ska förklara det här för arbetsmarknadsministern. Men jag kan berätta att när jag jobbade som arbetsförmedlare träffade jag människor som första dagen, deras första stund som arbetslösa, kom in på Arbetsförmedlingen. Vi arbetsförmedlare kunde ägna timmar om vi ville åt att prata med dem om alla möjligheter som Arbetsförmedlingen hade att erbjuda. Herr talman! Om vi inte hade klarat upp ekonomin först, och om vi inte först hade klargjort vad som gäller ekonomiskt för en person så hade vi satsat några timmar i onödan. Man kan inte, man orkar inte och man tar inte till sig all information om man inte vet hur det ser ut för en själv ekonomiskt. Det är detta som är viktigt för en arbetslinje. De arbetslösa är inte mot arbetslinjen när de kommer in på Arbetsförmedlingen bara för att de inte kan lyssna på det utbud som Arbetsförmedlingen har. Det är inte detta det handlar om, utan det är deras egen överlevnad det handlar om. Därför är det viktigt med en bra arbetslöshetsförsäkring där människor kan känna sig trygga. Dessutom har de människor som har blivit arbetslösa under den tid de har jobbat betalat in sociala avgifter. De har betalat in till sin trygghet, till sin framtid och till sin eventuella arbetslöshet. Därför är det viktigt att de får en försäkring så att de kan ta sig igenom arbetslösheten till nästa jobb.

Herr talman! Så kom då påståendet om att det har tillkommit 200 000 nya jobb. Det är inte sant. Det var 2006 som 153 000 nya jobb tillkom, men vi kunde inte visa det i statistiken under valrörelsen. Ni hävdade att det inte tillkom några jobb. Men det var 2006 och 2007 som jobben tillkom. Det var alltså vår politik som bet och som fortfarande biter. Nu talar Hillevi Engström föraktfullt om 910 kronor om dagen de 100 första dagarna. Men det hjälper oerhört mycket. Dessutom har vi sagt att vårt mål är att 80 procent av arbetstagarna ska ha 80 procent av lönen om de blir arbetslösa. Detta säger vi därför att det är viktigt med en inkomstbortfallsprincip. Vi säger det också eftersom vi ser att den borgerliga regeringens politik inte biter. Vi har en massarbetslöshet. Vi har en arbetslöshet på 8 procent. Vi har en långtidsarbetslöshet som har ökat, och vi har en ungdomsarbetslöshet som inte är av denna värld. Då säger Hillevi Engström: Vi har en så bra politik för det här! Vi har valt att sätta jobben först! Men det märks inte. Vi har en ungdomsarbetslöshet. Hillevi Engström säger: Vi har en bra politik, och den kommer ni att fördärva om ni vinner valet. Denna politik har inte gett ungdomarna några nya jobb. Nu vill ni fortsätta att sänka lönerna för ungdomar och att försämra tryggheten för ungdomar. Ni vill bara fortsätta nedåt, nedåt och nedåt i denna spiral och tro att det ska ge jobb. I själva verket är det trygghet som skapar jobb - ekonomisk trygghet. Att försätta sjuka och arbetslösa i oro och sämre ekonomisk trygghet gör att vi inte har någon efterfrågan. Då skapas inga nya jobb. Det är så det hänger ihop, Hillevi Engström.

Herr talman! I förra veckan var jag nere i Luxemburg på ett ministermöte och tog del av EU:s utvärderingsinstrument för hur EU:s 27 medlemsstater har det när det gäller arbetslöshet och sysselsättning. Sverige ligger bland de allra främsta. Det kan inte tolkas som något annat än ett bevis på att vi har klarat finanskrisen betydligt bättre än flertalet länder i Europa trots att vi är en liten, exportberoende ekonomi. Jag vågar påstå att om vi hade lyssnat på Socialdemokraterna skulle vi ha haft ett sämre läge. I själva verket har vi haft en ökad sysselsättning, men vi är också många fler på arbetsmarknaden. Det är personer som kommer från långa sjukskrivningar men som har arbetsförmåga. Det är personer som har lämnat skolan. Vi har också haft en stor grupp personer som kommer från andra länder utanför Europa. Jag välkomnar detta, men de har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Vi ligger alltså bra till, men jag är inte nöjd. Jag vill vara tydlig och säga att vår politik enligt olika internationella och inhemska bedömare har haft effekt. Arbetslösheten hade varit betydligt högre utan dessa åtgärder. Vi har haft en ökad sysselsättning och ett minskat utanförskap. Det är precis som Peter Persson säger: Vi vill ha en annan arbetsmarknad. Det stämmer. Vi vill ha en bättre arbetsmarknad där alla får plats och där alla som kan arbeta får möjlighet att göra det. Det är inte okej att personer stämplas ut bara för att de har en långvarig sjukdomsproblematik eller är arbetslösa. Vi vill ha högre tillväxt, högre löner och fler på arbetsmarknaden - inte tvärtom. Vi vill ha starka, växande företag. Vi vill framför allt att alla barn och ungdomar ska få möta en skola som ser varje individ och som ger dem chansen. Det är viktigt med ekonomi och trygghet. Jag håller med Jasenko Omanovic om att det är viktigt både för individen och för samhället. Det är viktigt för att vi ska ha ett samhälle som vågar satsa och som kan satsa på skola och på andra åtgärder så att alla kan komma i jobb.